Herr talman! Jag har till detta statsutskottsutlåtande angående musikoch dansutbildningen m.m. fogat en blank reservation. Det första skälet härtill är uttalandena om utbildningen av kyrkomusiker och omorganisationen av den kyrkomusikaliska verksamheten. Det är alldeles uppenbart att det råder brist på kyrkomusiker. Å andra sidan blomstrar det kyrkomusikaliska livet allmänt sett som kanske aldrig förr. Det är alltså en diskrepans mellan dessa bägge faktorer. Detta framgår klart av en rapport som utarbetats på uppdrag av styrelsen för Kyrkomusikernas riksförbund, Frågar man sig hur situationen i dag ser ut inom kyrkomusikerkåren får man inget uppmuntrande svar. Kyrkomusikernas riksförbund gjorde i höstas en undersökning och fann att det för närvarande finns 379 organister, 113 biträdande kyrkomusiker, 182 församlingsmusiker, 825 skolkantorer, 150 kyrkokantorer, 985 orgelspelare och 52 kyrkomusiker på äldre stat. Jämfört med situationen den 1 januari 1965 har t.ex. antalet besatta skolkantorstjänster minskat från 1 137 till 825, och nya rapporter efter undersökningen visar att antalet vakanta tjänster fortsätter att öka. Utskottet bekräftar att det föreligger brist på kyrkomusiker men förutsätter att den förstärkning av utbildningen av sådana som propositionen föreslår i görligaste mån skall kunna häva bristen. Därom är jag inte helt övertygad utan att därför till fullo kunna motbevisa påståendet. Jag har endast mina aningar och måste, såvida bristen inte häves inom rimlig tid, förutsätta att Kungl. Maj:t återkommer med nya och mer genomgripande åtgärder. Utskottet menar att det inte är lämpligt att reformera kyrkomusikerorganisationen så länge förhållandet kyrka—stat är under utredning. Det ligger givetvis en hel del i det, men den utredningen förefaller att dra långt ut på tiden. En. omreglering av förhållandet kyrka—stat kommer kanske dessutom — mycket tyder på det — att företas i etapper i en ytterligare långt utdragen tid. Kvar står då den nuvarande icke tillfredsställande kyrkomusikerorganisationen — vem vet hur länge. Härvid kan konstateras att så länge bandet kyrka—stat består måste staten självfallet ha och ta ansvar för kyrkomusiken, detta så mycket mer som kyrkomusikerna kan göra en betydande insats också i det allmänna musiklivet, kanske främst som pedagoger. Därför måste man, om inget avgörande i förhållandet kyrka—stat inträffar inom skälig tid, kräva effektiva åtgärder. Man måste helt enkelt även här förutsätta att Kungl. Maj:t snart återkommer med ett ställningstagande. Det andra skälet till min blanka reservation är att departementschefen inte nu är beredd att förorda någon förändring beträffande utbildningen av dansare på grund av de sinsemellan mycket olika förslag som förts fram vid remissbehandlingen «beträffande uppläggningen av denna utbildning. Någon antydan om formen för fortsatta överväganden eller något löfte att sådana överväganden inom rimlig tid skall leda till ett förslag om utbildning även av dansare vid statens dansskola ges icke. Jag skall här bara konstatera, vilket också gjorts i en motion av mig och några andra, att bristen på välutbildade svenska dansare är stor särskilt vad gäller manliga. Samtidigt växer arbetstillfällena för dem i vårt eget land. Nya ensembler bildas, och det finns en tendens till ökat utbud av marginella arbetstillfällen i samband med att olika teatrar sätter upp musicals eller andra pjäser med koreografiska inslag. Den som haft det minsta att göra med en teaterledning eller haft kontakt med en teaterstyrelse, framför allt på det musikdramatiska området, har gjort dessa upptäckter. Man upptäcker då också att någon enhetlig utbildning icke finns. Balettskolorna vid såväl kungl. teatern som andra teatrar utformar sin egen utbildningsgång. Detsamma gäller givetvis de privata dansskolorna. Vissa skolor måste ta ut enligt min mening rätt stora avgifter av eleverna, och det är inte tillfredsställande.

I motionerna I: 1027 och II: 1183, som jag nyss nämnde, pekas på en framkomlig väg, nämligen att Kungl. Maj:t snarast tillsätter en expertgrupp eller organisationskommitté, bestående av personer som praktiskt sysslar med utbildning av professionella dansare. Man måste diskutera igenom hela fältet och enas kring riktlinjerna för utbildningen. I denna grupp eller kommitté borde det finnas representanter för så många läger och intresseriktningar som möjligt, även representanter för avnämarna — för att nu använda detta fula ord — d. v. s. teatrarna och balettensemblerna. Det vore inte så dumt om man också såg litet på andra länders balettskolor. Utskottet utgår nu från att de överväganden om dansarutbildningen som har aviserats snarast förverkligas och att arbetet kommer att bedrivas på så bred bas som möjligt. Detta uttalande är så förpliktande att man kan låta sig nöja med det tills vidare.

Jag har, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! Eftersom jag står för en blank reservation vill jag säga några få ord i den här frågan. Jag vill gärna ge utbildningsministern ett erkännande för att denna proposition om musikoch dansutbildning har lagts fram. När det gäller musikutbildningen, som jag närmast har intresserat mig för, är det dock beklagligt att försöksverksamheten har fått en så begränsad omfattning i propositionen. Detta är bakgrunden till ett par motioner som har väckts av herr Nyquist och mig tillsammans med kamraterna på riksdagens Dalabänkar, om att även Falun skulle få en musiklinje från och med läsåret 1971 /72. Ett motiv är att landstinget redan driver en tvåårig utbildning sedan 1967. Den har för närvarande ett 30-tal elever. Det har varit en stor frekvens av sökande, och utbildningsresultaten har varit mycket goda. Det kan nämnas att Ett annat motiv är att det bedrivs en mycket omfattande kommunal musikskoleverksamhet i länet. Inte mindre än bortåt 11 000 ungdomar i vårt län går årligen i kommunala musikskolor. Det visas stort intresse för musikutbildningskurser som anordnas av länsförbunden och vissa studieförbund. Institutet för rikskonserter ägnar vårt län stort intresse, och som torde vara bekant för statsrådet skall militärmusikkåren stanna kvar i Falun som en avdelning inom regionmusiken. Nu har inte statsutskottet och dess andra avdelning velat bifalla den här motionen, och det är orsaken till min blanka reservation. Jag noterar dock med stor tillfredsställelse att utskottet inte bara har accepterat huvudlinjerna i propositionen utan också beträffande musikutbildningen understrukit att försöksverksamheten bör bedrivas inom en något vidare ram. Därmed når man en bättre geografisk spridning än den i propositionen föreslagna. Det bör ankomma, säger utskottet, på Kungl. Maj:t att inrätta en musiklinje i gymnasieskolan på ytterligare några orter, om gynnsamma förutsättningar beträffande lärarkrafter, lokaltillgång och andra omständigheter visar sig vara för handen. Däremot anser sig utskottet inte böra göra någon precisering av vilka orter som bör komma i fråga. Låt mig bara notera att den tvååriga musikutbildning som bedrivs i Falun med landstinget som huvudman har mycket goda lärarkrafter. Vi har också goda förutsättningar i fråga om lokaler och förhållanden i övrigt. Jag hoppas att herr statsrådet ägnar vårt län och dess residensstad sin välvilliga uppmärksamhet när statsrådet går att fördela musikutbildningskurserna, som nu blir fler än som föreslagits i propositionen, mellan olika tänkbara orter. Jag har, herr talman, med detta velat motivera min blanka reservation och ber att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Statsutskottet har visat kalla handen av i huvudsak ekonomiska skäl, som det heter, till ett förslag om höjt bidrag till musikkonservatorierna i Göteborg och Malmö. Eftersom jag har motionerat i denna fråga, skulle jag vilja säga ett par ord. Med hänsyn till den rådande och även till den kommande bristen på musiklärare hade det verkligen varit angeläget att konservatorierna i Göteborg och Malmö fått möjligheter till ökad nyintagning av cirka 30 elever, som förslaget här gäller. Musikutbildningens uppgifter har ju ökats väsentligt under senare år, men resurserna vid musikhögskolan och musikkonservatorierna i Göteborg och Malmö har inte räckt till för att möta ett växande utbildningsbehov. Behovet av ökad utbildning av musiklärare är särskilt stort med hänsyn till den rådande bristen på sådana lärare och på grund av att den obligatoriska musikundervisningen förstärks i grundskolan i och med den nya läroplanen. Skolöverstyrelsen har ju föreslagit snabbutbildning av musiker och klasslärare till icke ordinarie lärare i musik, och detta kan ju vara ett bevis på att musiklärarbristen är stor. Förslaget motiveras av att den gängse utbildningen inte snabbt nog kan täcka det behov som uppstår genom lärarbristen. Musikkonservatorierna har i sina årliga petita sedan 1965 gång på gång upprepat begäran om anslag för utökning av elevantalet med hänvisning till den musiklärarbrist som råder. Men anslag har inte beviljats, och nu kommer mu-, siklärarbristen att ytterligare accentueras fr, o, m. hösten 1970, när man övergår till den nya läroplanen. Jag hoppas alltså att det skall bli en förändring till det bättre för konservatorierna i Göteborg och Malmö nästa år. Jag vill beröra ytterligare en sak. Det gäller här en motion om att den kommunala frivilliga musikundervisningen i princip skall bli en del av det allmänna skolväsendet, och denna motion har jag också varit med om att väcka. Kommunernas frivilliga musikundervisning har fått en ganska flyktig behandling i propositionen trots departementschefens i sak ganska positiva omnämnande av denna undervisning. Denna behandling är så mycket mera beklaglig som flertalet remissinstanser ställt sig positiva till kommitténs förslag att all frivillig musikundervisning på grundskolenivå skall ske inom ramen för det allmänna skolväsendet. Den frivilliga musikundervisningen har expanderat snabbt beroende på elevernas stora intresse för en individualiserad musikundervisning. Kravet på en samordning av insatserna och på lika möj-. ligheter för alla elever till en individuell musikundervisning utan större kostnader för individen borde ha lett till ett positivt ställningstagande till kommitténs förslag om en frivillig musikundervisning inom ramen för det allmänna skolväsendet. Nu har statsutskottet sagt att det är medvetet om att den nuvarande organisatoriska splittringen inom den frivilliga musikundervisningens område kan medföra vissa olägenheter. Utskottet understryker betydelsen av att samordningsfrågorna rörande den frivilliga musikundervisningen löses och framhåller att fortsatta överväganden avses komma till stånd angående de betydelsefulla samordningsfrågor som musikutbildningskommittén har tagit upp. Vidare räknar utskottet med att dessa fortsatta överväganden också kommer att beröra den fråga som har tagits upp i det motionspar som jag antydde, motionsparet I: 1024 och II: 1181, och anser sig därför inte böra föreslå riksdagen att göra något principuttalande. Jag hoppas, herr talman, att detta inte visar sig vara endast lösa förmodanden, utan att dessa överväganden går i den riktning som jag här har antytt och att de verkligen komer till stånd.

Herr talman! De många motionerna i anslutning till propositionen nr 25 talar ett positivt språk för musikutbildningskommitténs arbete och ett negativt språk för propositionen. När det gäller kyrkomusiken skulle jag vilja ;ställa frågan: Hur mycket av kyrkligt liv och verksamhet skall läggas i lägervall på grund av den kyrkopolitiska situationen, d.v.s. på grund av att en utredning pågår om förhållandet mellan stat och kyrka? Den ena frågan efter den andra av vitalt kyrkligt intresse avvisas på grund av detta utredningsarbete. Jag finner detta ansvarslöst. Regleringen av förhållandet mellan stat och kyrka kan dröja in på nästa årtionde. Om riksdagen skall fortsätta till dess, år ut och år in, med att avvisa alla frågor som är av värde för kyrka och frikyrka, blir statsmakterna ansvariga för en stagnation av det religiösa livet på väsentliga områden och hindrar därmed en nödvändig förnyelse. När det gäller kyrkomusiken har staten ett grundläggande ansvar för utbildningen av kyrkomusiker, men såväl departementschefen som utskottet hänvisar just till det kyrkopolitiska läget. Man kan emellertid fråga sig om detta verkligen har något med musikutbildningen att göra. Oavsett hur sambandet mellan kyrka och stat utformas i framtiden behövs kompetenta kantorer, och oavsett hur sambandet blir har statsmakterna ansvar för musiklivet. Inte minst från det allmänna musiklivets synpunkt är det viktigt att det finns kompetenta kantorer. Vi är medvetna om att kyrkomusiken har spelat och spelar en stor roll för musiklivet över huvud taget i vårt land, och vi vet också att det inom både kyrka och frikyrka bedrivs en omfattande musikverksamhet. Vi har, som herr Lindholm påpekade, en växande brist på kyrkomusiker. Knappt hälften av skolkantorstjänsterna var besatta 1969, och det har ju under de senaste åren varit ett fullkomligt ras beträffande dessa tjänster. Man har nästan en känsla av att hela skolkantorinstitutionen kommer att dö ut av sig själv. Det är klart att man har förståelse för att kombinationen lärarekyrkomusiker inte är någon tidsenlig eller särskilt attraktiv form av tjänstgöring. Musikutbildningskommittén har ju framlagt förslag till en omorganisation av kyrkomusiken, och den omorganisationen upplever man som helt nödvändig. Jag skall väl inte i detalj gå in på vad den innebär men kan nämna att remissinstanserna till helt övervägande del varit mycket positivt inställda till kommitténs förslag. 1968 års kyrkomöte har också i stort anslutit sig till kommitténs förslag. Det är att beklaga att departementschefen inte har biträtt den föreslagna omorganisationen. Det är också att konstatera att detta kommer att gå ut över landsbygden, där ofta hela musiklivet är avhängigt av en kompetent kantor i församlingen. Det innebär att både den kyrkliga musiken och det allmänna musiklivet kommer att bli lidande. Jag vill också beklaga att frågan om ett musikpedagogiskt centrum och kursinstitut har avvisats. Värdet av ett pedagogiskt utvecklingsarbete torde stå klart för oss alla, och det är givetvis också helt nödvändigt för musikutbildningen. Man kan över huvud taget inte bedriva en adekvat undervisning om man inte har ett pedagogiskt utvecklingsarbete som grund. När det gäller den frivilliga musikundervisningen har musikutbildningskommittén lagt fram ett förslag om en statligt stödd och enhetligt organiserad frivillig musikundervisning, men några åtgärder har — som vi vet — inte föreslagits i propositionen. I motion II: 1180 tas just frågan om den frivilliga musikundervisningen upp. Utskottet säger sig vara medvetet om olägenheterna med den nuvarande organisatoriska splittringen och understryker nödvändigheten av att samordningsfrågorna löses. Man säger också att motionärerna tar upp en väsentlig fråga när de begär statsbidrag till kommunala musikskolor enligt samma grunder som gäller för det allmänna kommunala skolväsendet. Herr Lindholm såg hela denna fråga som en jämlikhetsfråga, och jag vill helt instämma med honom därvidlag. Ett aktivt musikliv bland skolungdom är nämligen grunden för samhällets musikliv och musikkultur över huvud taget, och det är också en nödvändig rekryteringsbas för både musikpedagoger och musikkonstnärer. I dag har alltså inte alla skolelever samma möjligheter att delta i frivillig undervisning. Det beror på var i landet man bor och hur väl musikskoleverksamheten är etablerad i olika kommuner. Herr talman! Jag har inte något yrkande utan vill nöja mig med att uttrycka samma önskemål som utskottet, när det säger att man räknar med att frågan om statens medverkan för de kommunala musikskolornas utveckling kommer att beaktas i samband med kommande överväganden rörande samordningen av den frivilliga musikundervisningen. Jag kan bara hoppas på att snara åtgärder kommer att vidtagas i detta avseende.

Herr talman! Med anledning av att utskottet helt har avstyrkt vår motion II: 1169, i vilken vi med anledning av proposition nr 25 framför enligt vår uppfattning mycket viktiga förslag, vill jag något vidareutveckla våra synpunk ter, eftersom vi inte kan acceptera utskottets motiveringar för yrkandet om avslag på motionen. Den integrerade musikundervisningen i fackskolan och på det gymnasiala stadiet måste givetvis ske på samma grunder som nu tillämpas på grundskolans högstadium. Musik får inte enligt vår uppfattning ses såsom ett begränsat fackområde med endast vissa krav på elevens speciella fallenhet, alltså en utsållning av brummande eller inte brummande elever, för att uttrycka mig enkelt. Man måste i stället se musiken såsom ett viktigt led, dels i elevens emotionella utveckling, dels också såsom bildningsämne som spänner över historia, samhällskunskap och geografi etc. I den form som ämnet musik nu förekommer såsom tillvalsämne på det gymnasiala stadiet måste man betrakta detta såsom en degradering av ämnet musik, något som vi inte vill godkänna. Beträffande solistutbildningen fordras här en breddning av begreppet. Denna breddning är nödvändig bl.a. på grund av rikskonserternas utbud och, speciellt, uppsökande verksamhet. Där fordras det en helt annan och djupare kunskap än enbart det tekniska-fackliga kunnandet, alltså att kunna spela bra. Det fordras t.ex. psykologiska kunskaper för att på rätt sätt kunna bemästra olika publikgrupper. Vidare har rationaliseringen och intensifieringen av musikundervisningen i andra länder med hög musikkulturell standard — t.ex. Österrike och Sovjetunionen — gjort att fordringarna på solistens kunnande har drivits upp till en nivå som vi här i Sverige med nuvarande längd på utbildningen inte kan nå upp till. Detta innebär att vi i fortsättningen inte kan hävda oss i den internationella konkurrensen. Det förvånar mig också att flera viktiga synpunkter på musikundervisningens innehåll, utformning och praxis som framförts av en elevgrupp vid kungl. musikhögskolan — bl.a. till ut bildningsminister Ingvar Carlsson — har helt negligerats i propositionen. Denna grupp, som representerar det kanske allra viktigaste vid musikhögskolan, nämligen eleverna där, anser att endast rytmikundervisningen har utvecklats i takt med tidens krav och kan godkännas. Övrig undervisning underkänner de. I vår motion har vi också tagit upp problemet med bristen på övriga musiklärare och pedagoger. Den bristen är i dag katastrofal, vilket tusentals exempel kan vittna om. Och detta drabbar i synnerhet den frivilliga musikundervisningen, d.v.s. de kommunala musikskolorna, som i gjorda uttalanden har betecknats som »den stora kraftkällan för musikutbildningen». Det borde, kanske med vissa modifikationer, givetvis anses lika ansvarslöst att bygga en sådan verksamhet för vår ungdom på okvalificerade lärare som att bedriva sjukvård med okvalificerade vårdare. Herr talman! De av oss i vår motion föreslagna ämnena samhällskunskap, sociologi och konsthistoria i musikutbildningen är ofrånkomliga om vi skall kunna göra musiken och musikundervisningen till vad de bör vara, nämligen en viktig integrerad del i en humanistisk kulturuppfattning. Herr talman! Jag ber med vad jag nu anfört utöver de synpunkter, som skriftligen är redovisade i vår motion II: 1169, att få yrka bifall till denna motion.

Herr talman! Såsom representant för Värmland kan jag bara vara glad och tacksam för vad som kommit mitt landskap till del genom statsverkspropositionen i det nu aktuella avseendet. Jag ser emellertid självfallet inte denna fråga endast som ett provinsintresse. Den är av stor betydelse för hela landet. Över huvud taget måste man känna tillfredsställelse över det framlagda förslaget, där det dras upp riktlinjer för en musikutbildning som man kan hoppas skall leda till att det musikaliska intresset i vårt land kommer att möta ett verkligt gensvar från samhället. Det är dock att beklaga att, såsom tidigare påtalats, den förstärkning av den frivilliga musikundervisningen som musikutbildningskommittén föreslagit inte nu kommer att genomföras. Jag är inte motionär i detta ärende, men jag vill ändå understryka betydelsen av att en samordning av musikundervisningen sker och av att kommunerna skall få möjligheter att erhålla statligt stöd för sin frivilliga musikundervisning. Var och en är ju sig själv närmast, och jag tillåter mig, herr talman, att ta ett exempel från min egen hemkommun. År 1961 startades en kommunal musikskola i Karlstad, som började med 300 elever. 1965 var elevantalet uppe i 1 025. Denna ökning var så kraftig att stadsfullmäktige fann sig föranlåtna att begränsa den genom att fastställa att ökningen endast skulle få hålla sig vid 50 elever per år. För närvarande har vi i den kommunala musikundervisningen 1350 elever. Vi har tolv heltidsanställda lärare och tio som är anställda på deltid. Driftkostnaderna för Karlstad är 900 000 kronor per år. Visserligen tar vi in omkring 100 000 kronor i elevavgifter, men staden måste ändå göra en mycket stor insats. Naturligtvis gör man denna med glädje, men här liksom i fråga om annan skolundervisning tycker man att ett statligt stöd borde utgå. Utskottets uttalande att >»fortsatta överväganden avses komma till stånd i vad gäller de betydelsefulla samordningsfrågor som musikutbildningskommittén tagit upp» är visserligen ett halvt löfte, men jag förutsätter att den expansion som skett inom denna sektor av musiklivet i vårt land måste ge utbildningsdepartementet ett starkt underlag för åtgärder i positiv anda. Det kan inte vara rimligt att kommunerna i fortsättningen ensamma skall få bära kostnaderna för denna undervisning. Den ex pansion jag här talat om ökar givetvis efterfrågan på lärarkrafter. Särskilt den instrumentalpedagogiska utbildningen skapar ett stort behov, inte minst i landsorten. Men det är också klart att en sådan utbildning kräver mera än annan utbildning av utbildningsorterna därför att det måste vara tillräckligt barnunderlag för att en riktig utbildning skall kunna anordnas. Det måste vara tillräckligt stora klasser vid undervisningen, och det krävs även att man har handledare med pedagogisk erfarenhet. Beträffande den högre musikutbildningen är det glädjande att ökat utrymme kommer att ges åt sådana ämnen som orientering om musikens funktion i samhället, musikaliska värderingar som anknyter även till vår tid 0. S. V. Till vad utskottet anfört rörande en fortsatt planering skulle jag vilja lägga att en motsvarighet till vad som sker inom vårt skolväsende i övrigt med mera samhällstillvänd undervisning bör få ett större utrymme på musikutbildningens område. Naturligtvis ställer denna nya vidgade utbildning stora krav på samhällsinsatsen. Att besluta om nya skolor är lätt, men att finna den ekonomiska lösningen och den praktiska lösningen ställer betydligt större krav på såväl fantasi som skaparkraft. Lokalfrågan för musikhögskolan här i Stockholm har ju många gånger ventilerats i riksdagen. Jag tycker att den kan vara ett avskräckande exempel på hur svårt det många gånger är att få den rätta handlingskraften och kanske också det riktiga ekonomiska underlaget. År 1958 byggdes denna musikskola i en första etapp, som endast omfattade en tredjedel av de planerade lokaliteterna. Antalet elever var till att börja med 250, men nu har man 500 elever i samma lokaler, som alltså utgör bara en tredjedel av den tillämnade byggnaden. Man har t.ex. ingen större sal där man kan ha konserter. Man har mycket trångt om utrymmet, vilket innebär att alla eleverna får ödsla mycken tid med att vänta på att komma in i undervisningslokalen. I det förslag som nu föreligger förutsättes ju också en ny administration. Musikaliska akademien blir härmed skild från det direkta överinseendet av musikutbildningen, detta med akademiens goda minne. Herr talman! Jag önskar dock instämma i departementschefens positiva uttalanden om Musikaliska akademiens möjligheter till medinflytande under det fortsatta reformarbetet inom musikundervisningen. Statsrådet framhåller att det är betydelsefullt att Musikaliska akademien på ett fritt och obundet sätt kan fullfölja sin musikfrämjande verksamhet, omfattande både allmän bevakning och initiativ över hela musikfältet. Slutligen vill jag uttala en förhoppning om att dansutbildningen så snart som möjligt får den förstärkning som utskottet siar om på sidan 14. Där är det också en jämlikhetsfråga att man får en utbildning som inte bara är till för några få orter i vårt land, utan en utbildning som skapar jämlikhet både mellan olika grupper och mellan olika orter. Danskonsten och musiken hör till oaserna i vår ökenvandring, och det är samhällets skyldighet att ge sådan näring som stärker och förbättrar den vederkvickelse som medborgarna där kan få.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

Herr talman! Jag har inte tagit till orda för att framställa något yrkande, men jag vill gärna passa på tillfället att tacka utskottet för den välvilliga och jag skulle vilja säga löftesrika skrivning: som utskottet gjort vid behandlingen av motionerna 1008 i första kammaren; och 1166 i andra kammaren. I dessa motioner har man tagit fasta på den redan i propositionen förutsatta decentraliseringen av musikutbildningen inom den gymnasiala skolformen och påpekat de särskilda skäl som talar för att en musikutbildningslinje av denna karaktär för Norrland skulle förläggas till Östersund. Det finns anledning att i detta sammanhang understryka vad det eniga statsutskottet kommit fram till, nämligen det angelägna i att verksamheten ges en vidare ram och därmed även en bättre geografisk spridning än vad som föreslagits i propositionen.

Jag vill i likhet med ett par andra talare notera vissa lokala förhållanden som kanske kan vara av intresse vid departementschefens ställningstagande i denna fråga. Östersund är befolkningsmässigt ett av Norrlands större gymnasieområden, och den kommunala musikundervisningen i länet lär enligt uppgift i relation till folkmängden ha den största omfattningen i landet. Jämtlands län har även, vilket torde vara välbekant, ett rikt och levande musikliv. Det förefaller mig alltså som om det skulle finnas goda förutsättningar att realisera motionärernas önskemål om förläggande av en musiklinje till gymnasieskolan i Östersund.

Herr talman! Tidningen Svensk Kyrkomusik skrev i sin ledare den 5 april i år: Kungl. Maj:ts proposition om musikutbildningen har kommit. Tyvärr utgör den ingen uppbygglig läs ning, allra minst ur kyrkomusikalisk synpunkt. Det är alltså reaktionen bland kyrkomusikerna, som representerar en mycket omfattande verksamhet. Enbart körerna räknar 60 000 medlemmar. Man kan förstå denna reaktion, om man vet hur katastrofalt läget är på den kyrkomusikaliska fronten. Bristen på kyrkomusiker, d.v.s. kantorer av skilda slag, sammanhänger till en del med de torftiga utbildningsmöjligheterna.

Av allt detta blev nu inte mycket — det mesta har i stort sett blivit vid det gamla för kyrkomusikernas del. Det blir de statliga sommarkurserna i kyrkomusikerorganisationernas regi och Sköndalsinstitutet som får fortsätta utbildningen under knapphetens stjärna. Beträffande Sköndalsinstitutet har Kungl. Maj:t mycket hårt prutat på anslagsäskandet, vilket omöjliggör en nödvändig utbyggnad. Skolkantorsbefattningarna decimeras i rask takt — självfallet är de inte särskilt populära. En kombinerad tjänst som skollärare-kantor ger sjudagarsvecka, och det är knappast i takt med tiden. För högskolelärare tillåts inte dylika kombinationer. Undan för undan har man fått den stora brist som måste täckas med de inte särskilt kvalificerade orgelspelarna. De uppgår nu till närmare tusentalet. För orgelspelarnas utbildning har i år anvisats 50 000 kronor, och man kan fråga sig hur många orgelspelare som kan utbildas för den summan. När det gäller att reformera den kyrkomusikaliska verksamhetens organisation avslår Kungl. Maj:t förslaget under hänvisning till kyrkopolitiska skäl. Utredningen kyrka—stat har här som i så många andra sammanhang fått bli anledning till att vettiga och nödvändiga reformer ställs på framtiden — och vi vet att framtiden i detta fall är både oviss och avlägsen. Men om nu kyrkomusikerbristen är katastrofal är det minst sagt ansvarslöst av statsmakterna att inte på något sätt ingripa. Kyrkan har ju själv inte befogenheter att göra det. Man vill väl ändå inte snöpa det lovande liv som spirar i kyrkomusikerorganisationernas hägn? Tog man kommitténs förslag om den kyrkomusikaliska verksamhetens organisation med den föreslagna tjänstetypen kantor med musikpedagogisk fyllnadstjänst skulle ett sådant arrangemang slå väl ut antingen kyrkan skiljs från staten eller ej. Det finns absolut inga kyrkopolitiska skäl att ta hänsyn till. Därtill kommer att det även för samhället i övrigt, fortfarande oberoende av en eventuell skilsmässa kyrka— stat, skulle vara värdefullt med den stora tillgång på välutbildade musikpedagoger som reformen för med sig. Det råder för närvarande brist på inte bara kantorer utan också musiklärare. Det kyrkliga framtidsperspektivet ter sig dystert om man måste fortsätta som hittills. Det finns emellertid, herr talman, en mycket smal ljusglimt i utskottets skrivning. Det är en erinran om den organisationskommitté som skall fortsätta det musikaliska planeringsarbetet. Utskottet förutsätter att den också framlägger förslag rörande den lägre kyrkomusikaliska utbildningen. Man får hoppas att även en representant från kyrkomusiken får säte och stämma i den kommittén. Med hänsyn till denna lilla ljuspunkt i utskottsutlåtandet skall jag avstå från att yrka bifall till min motion II: 1188.

Herr talman! Propositionen har föreslagit försöksverksamhet på fem orter med en tvåårig musiklinje i gymnasieskolan. Som man kunde vänta sig kom som ett brev på posten förslag om att denna försöksverksamhet skulle lokaliseras till vissa orter. Herr Westberg i Ljusdal och jag har dragit en något annorlunda slutsats av propositionens förslag och i en motion yrkat att denna försöksverksamhet utvidgas. Vi har hälsat förslaget med glädje och trott att denna utbildningslinje skulle kunna tillföra gymnasieskolan ett rikare innehåll och innebära en breddning av undervisningen. I linje därmed har vi önskat att denna undervisning kunde bedrivas på ett större antal orter. Vi har i vår motion föreslagit att skolstyrelserna skulle få ta initiativet. Därigenom skulle man kunna få garantier för att det finns både de resurser som behövs och det intresse som fordras för att försöksverksamheten skall kunna genomföras. Sedan skulle Kungl. Maj:t avgöra var man fick starta sådan undervisning. Detta förslag har behandlats generöst av utskottet, och man har enats om en skrivning som i stort sett går på motionens förslag. När Kungl. Maj:t får, som vi tror, ett stort antal framställningar från olika kommuner om att få starta sådan undervisning, hoppas vi att statsrådet behandlar dem i en generös anda. Vi tror att denna utbildningslinje skulle vara inte bara till glädje för de elever som får del av undervisningen utan också till båtnad för musiklivet i de kommuner som får starta undervisningen.

Herr talman! Det är ett glädjande stort intresse för den proposition som riksdagen nu behandlar. Det är också glädjande att notera att det är ett enhälligt statsutskott som presenterat sitt utlåtande för kamrarna. Som talesman för utskottet nöjer jag mig med att i korthet framföra några synpunkter, eftersom de föregående ärade talarna i stort sett har instämt i utskottet utlåtande. Jag vill rent allmänt uttala den förhoppningen att det beslut riksdagen i dag fattar skall medverka till en betydande förbättring då det gäller både utbildning av yrkesmusiker och förbättrade förutsättninar för musiklivet i allmänhet i landet. Jag vill gärna erinra om att detta är en principproposition, att många frågor är olösta och att det tillsatts en organisationskommitté som har till uppgift att föreslå hur den nya musikutbildningen skall föras ut i praktiken. Många av de synpunker som tidigare talare framfört kommer att behandlas av organisationskommittén. Det finns därför i dag ingen anledning att närmare analysera alla problem, utan det räcker att hänvisa till att dessa skall bli föremål för överväganden.

Det har uttalats önskemål om att den frivilliga musikundervisningen skall inordnas i det allmänna skolväsendet. Det finns i och för sig mycket som talar för en sådan lösning, men utskottet har funnit att detta problem är så komplicerat, att man inte kan handla utan ytterligare överväganden. Man kan inte utan vidare inordna den frivilliga musikundervisningen i det allmänna skolväsendet, eftersom det då bl.a. uppstår svårigheter att dra upp gränser mellan skolan och det frivilliga bildninsarbetet. Sådana svårigheter uppstår även när det gäller annan frivillig wutbildning, t.ex. på gymnastikens och idrottens områden där det också ute i kommunerna växer fram en betydande aktivitet. Det kostar också mycket pengar att inordna de kommunala musikskolorna och den frivilliga musikundervisningen i det allmänna skolväsendet. Problematiken är så komplicerad, herr talman, att jag tror att utskottets ställningstagande är riktigt när man avstår från att nu inta en bestämd ståndpunkt och vill avvakta ytterligare överväganden. I propositionen föreslås att man försöksvis skall lägga ut särskilda musiklinjer på gymnasierna på fem orter. Som flera talare erinrat om går statsutskottet litet längre än Kungl. Maj:t och förordar att denna verksamhet, under förutsättning att det finns tillgång till lärare och lokaler och att andra omständigheter är gynnsamma, skall kunna läggas ut på ytterligare ett antal orter. Det finns en viss risk när utskottet skriver på det sättet, att man tror att det skall bli möjligt att förlägga en utbildning av denna typ till alla gymnasier. Det kommer inte att bli möjligt. Jag tror dels att behovet att gymnasieutbildning i musik inte kommer att vara så stort, i varje fall inte under en förhållandevis lång tid framöver, att varje gymnasieort kan komma i fråga, dels att det kostar mycket pengar och att vi även på detta område tvingas att iaktta restriktivitet. När riksdagen nu säger att man kan gå längre än vad Kungl. Maj:t föreslår bör vi har klart för oss att det också betyder att vi är beredda att ta de ekonomiska konsekvenserna härav. För min egen del kommer jag att tillstyrka de kostnader som blir följden av att man på ytterligare några orter anordnar en musiklinje i gymnasieskolan. Jag hoppas att det i Kungl. Maj:ts kansli skall vara möjligt att träffa överenskommelse med ytterligare några kommuner, så att denna verksamhet redan under försöksstadiet får en något större omfattning än vad som är tänkt i propositionen. Det råder, herr talman, brist på musiklärare i landet. På lång sikt kommer den utbildning som nu startas att häva den bristen. Jag vill bara understryka att vi i avvaktan på att dessa långsiktiga lösningar kan genomföras skall observera att det föreligger ett förslag till provisoriska lösningar. Skolöverstyrelsen har utarbetat ett förslag, som innebär att man skall ge de icke behöriga lärare inom skolväsendet, som undervisar i musik och har den mest skiftande utbildning och bakgrund, möjlighet att få en utbildning som skapar pedagogiska förutsättningar för att kanske på ett bättre sätt än hittills komma in i skolsystemet. Det är angeläget att den reform som Överstyrelsen föreslagit genomförs. Jag vill också erinra om att lärarutbildningskommittén har i uppdrag att inpassa musiklärarnas utbildning i Övningsläraroch lärarutbildningen över huvud taget. Inom ett å två år kommer det att presenteras ett förslag som väsentligt kommer att underlätta utbildningen av musiklärare och öka tillgången på denna ytterligt betydelsefulla yrkesgrupp. Flera talare har tagit upp den kyrkomusikaliska problematiken. Jag tror att det är enklast att hänvisa till vad utskottet på denna punkt skriver, nämligen att organisationskommittén skall se över även utbildningen av kyrkomusiker. Jag vill här gärna göra en personlig deklaration. Jag delar herr Lindholms uppfattning att skolkantor är en orimlig tjänstetyp. Utskottet har sagt att det nu inte vill rekommendera någon mer genomgripande omorganisation beträffande de olika kantorstjänsterna i avvaktan på att man så småningom tar Det är alltså fråga om ett ställningstagande på lång sikt. Jag anser att man i avvaktan på ett sådant ställningsta gande successivt bör minska antalet skolkantorer. Dels är relationen kyrka —Sskola i detta avseende otidsenlig, dels förhåller det sig också på det sättet att de personer som uppehåller dessa tjänster har en mycket besvärlig arbetsbörda. De skall spela i kyrkan på söndagarna, och de skall undervisa i skolan på vardagarna, och det är säkerligen inga attraktiva tjänster. Jag tror sålunda att vi får räkna med att denna tjänstetyp kommer att försvinna. Statsutskottet har inte velat ta någon bestämd ställning i detta avseende utan hänvisar till den organisationskommitté som skall behandla även dessa problem. Herr talman! Jag har valt att bara ta upp några av de frågeställningar som den långa debatten har snuddat vid.

Herr talman! Bara en kort motivering till att det fogats några blanka reservationer till detta utlåtande. Det har uttalats i propositionen beträffande inköpen av de här bolagen att man riskerar ett allt för stort beroende av underleverantörer. Detta är ett märkligt uttalande, eftersom en stor del av svensk företagsamhet är beroende av underleverantörer. Också svensk statlig företagsamhet bör vara medve ten om att underleverantörer måste existera. Jag förstår knappast varför man har anfört detta som motiv. Detta, och ingenting annat, är bakgrunden till de blanka reservationerna. 1. bemyndiga Kungl. Maj:t att vid försäljning av krononybyggen, under de förutsättningar som departementschefen angett, avväga köpeskillingen med hänsyn till vad som i det särskilda fallet kunde vara skäligt,

Herr talman!

Men jag skall medge att det gäller den icke besuttna delen, och man bör kanske akta sig för att över huvud taget ha en uppfattning i den frågan.

Man kan självfallet säga att grundlagen är någonting som man i dag kan göra ungefär hur man vill med i Sveriges riksdag. Vi kräver att svenska folket skall följa Sveriges rikes lag, men svenska folket borde också ha rätt att kräva att Sveriges riksdag skall ha respekt för grundlagen. Folket borde också kunna kräva att de två enda grundlagsparagrafer som kan erbjuda vanliga människor skydd inte suddas över hur som helst. I går kväll hörde jag herrar Helén och Palme tala — jag tror att det var i Malmö. Då yttrade herr Helén bl.a. att herr Palmes närmaste omgivning har ett ambitiöst socialiseringsprogram, hans partivänner är säkert redo att tillsammans socialisera minst halva näringslivet. Han räknade upp praktiskt taget allt som skulle göras. Herr talman! Vi skall komma ihåg att vi i Sverige inte har något parti som har socialisering på sitt program i det praktiska arbetet. Den enda del av den svenska litteraturen som kräver att samhället skall äga vissa nyttigheter för allas räkning är regeringsformens 88 77—278. Herr Helén har påstått att han är liberal. Liberalismen har ju varit den verkliga inkörsporten då det gällt att släppa loss den spekulationsvåg som har gått över landet under ett par tre hundra år. Liberalismen är oerhört farlig — mycket farligare än konservatismen — ty när liberalismen bröt ut i detta land, var konservatismen själv mycket förundrad över att man för en spottstyver överlät större delen av Sveriges jord till spekulativa intressen.

Men alla övriga, som herr Helén beskyllde för att vilja socialisera i alla möjliga sammanhang — speciellt ungdomen — röstade mot grundlagen. Herrarna kan kontrollera detta i det fotografiska materialet. Jag vill därför uttrycka en önskan, att vi får slippa talet om socialiseringsspöket under kommande valrörelse. Det finns ju ingen som vill att samhället skall bevaka sina intressen. När det gäller att klå samhället och ge få vinster åt enskilda är alla eniga. När jag på förmiddagen hörde hur man talade om jämlikhet, fick jag en känsla av att talet om jämlikhet nästan började stå en upp i halsen. Det är nämligen oerhört lätt för alla partier att tala om jämlikhet. Jag vill emellertid fråga: Hur är det i praktiken? Man vill vara med om jämlikhet om det inte går ut över en själv utan bara om det går ut över andra. Om man över huvud taget skall tala om socialisering i det svenska samhället, får man gå tillbaka till hur det var, när de gamla grundlagarna skrevs. Man bröt visserligen mot dem, men man hade en viss respekt för dem. Man var hänsynslös, men man visade ändå som sagt en viss respekt. Vad beträffar talet om Norrland ville herr Fälldin göra gällande att centerpartiet skulle ha någon speciell känsla för ifrågavarande rättigheter. Om man i dag vill skydda Norrland, måste man hålla på grundlagen. Vi kan nämligen aldrig lösa Norrlandsproblemen så länge vi låter spekulationsintressen härja obehindrat där. Det hade varit rimligt att 1 detta sammanhang ägna människorna, låt vara att de är fattiga, ett intresse med tanke på att de behöver ett visst skydd för sitt människovärde och sin tillvaro. I ett referat i Dagens Nyheter den 10 maj yttrade en hovrättsassessor att där »ofriheten är det primära är demokratin en illusion». Och en annan person yttrade: >Inget samhälle har ännu avstått från att stöta ut vissa grupper.

Jag erkänner villigt att när jag framhållit, att samhället bör återkräva de markområden som tagits ifrån det har jag haft tanken, att också vanliga människor skall vara delaktiga av Sverige. Låt oss komma ihåg att cityhyror fastställts till 900 kr. per kvadratmeter, och i ett samhälle där medelinkomsten uppgår till 18 700 kr. byggs bostäder som betingar en årshyra på 10 000 kr., vilket troligen sker på mark som en gång ägdes av staten. Vissa enskilda har tagit marken, och nu har allt släppts fritt i spekulationssyfte.

Om man kunde nyttja dessa enorma tillgångar som utan ersättning har tagits direkt från kronan — något som grundlagen ger oss möjlighet till och som man förutsatte en gång för hundra år sedan att man skulle göra —, skulle man kunna lösa en hel del av de problem som vi har i dag.

Det är en bok av Henry George som 1891 svarade på påvens påbud om hur viktigt det var att den enskilda äganderätten bevarades.

För att uppge det som orättvist tagits? Nej, jordägarens krav på ersättning utmynna ej däri. Vi önska icke plundra egyptierna. Vi fordra icke att det som med orätt tagits från arbetarne skall återlämnas. Vi äro villiga att låta gjort vara gjort och låta döda orättvisor begrava sina döda. Vi föreslår, att låta dem, som intill nu genom jordränta ha tillägnat sig arbetets frukter behålla vad de sålunda ha fått. Vi föreslå blott, att för framtiden skall all sådan utplundring av arbetarne upphöra — — —» Han konstaterar där vad jordräntan och jordvärdena betytt för samhället. Det vore väl ändå rimligt att man i detta sammanhang gjorde klart för sig att man inte med underliga motiveringar skall försöka ta från de fattiga för att ge åt de rika.

Jag skulle önska att moderata partiets förespråkare i kammaren, vilka talade i förmiddags, läste Henry George och försökte tänka över om man inte borde följa något av den kristendom som man säger sig företräda. När vi för någon tid sedan här i kammaren diskuterade frågan om fastighetsbildningen sade jag att man givit mycket gratis och för intet åt de rika. Då hade man varit mycket tillmötesgående. Och nu, när statsutskottet har behandlat en grundlagsfråga, är man lika villig att avhända sig mark i Norrland, som enligt grundlagen skall skyddas och inte försäljas. Kungl. Maj:t begär här ånyo ett bemyndigande att sätta grundlagen ur spel, och det vore ju bekvämt om man fick göra det och bara säga att om Andersson eller Pettersson vill, så får han bryta mot grundlagen. Men annars brukar det vara så att om någon tar litet mat eller någon annan förnödenhet som han behöver för att leva, så får han ett hårt straff, men tar han så mycket att han kan dela med sig åt andra, så brukar straffet bli lindrigare. Det blir lindrigare ju mer man tagit. Jag beklagar att riksdagen remitterar grundlagsfrågor till statsutskottet. Jag har ingenting att anmärka på statsutskottets sätt att behandla de frågor som man där annars har att göra med, men jag tycker inte att det utskottet är lämpligt forum för att behandla grundlagsfrågor. De frågorna brukar vi ju annars hänskjuta till konstitutionsutskottet. Men denna gång har det gällt de obesuttna, och då har det blivit som det blivit. Herr talman! Jag skall icke ytterligare dra ut på diskussionen. Kammaren borde ha återförvisat detta ärende till det utskott som skall handlägga grund lagsfrågor. Eftersom detta är uteslutet, ber jag emellertid att få yrka bifall till min motion, som till huvudsaklig del syftar till att kravet på att Kungl. Maj:t skall befullmäktigas att när så befinnes lämpligt försätta grundlagen ur funktion skall avvisas. Det har i den svenska riksdagen nyss hållits många vackra tal om jämlikhet, där bl.a. den bristfälliga grundutbildningen hos många medborgare påtalats. Hur skulle det ha varit om man i stället för allt detta prat hade krävt att justitieministern tillsammans med utbildningsministern skulle lägga upp en plan för utbildning av våra jurister? Det kan inte vara rimligt att vi skall ha två beslutande instanser i vårt land, av vilka den ena formellt icke är representerad bland kammarens ledamöter men reellt är företrädd i kanslihuset och i ämbetsverken o. s. v. Att dess företrädare inte har någon önskan om att vi skall följa grundlagen är ganska naturligt, eftersom deras intressen icke går i denna riktning. Man vill i stället att vi skall följa vissa gamla principer från ståndsriksdagens tid. Jag beklagar, herr talman, att Sveriges riksdag skall behandla grundlagar på detta sätt, även om det gäller de obesuttnas rätt.

Herr talman! Den fråga som behandlas i förevarande utlåtande gäller huruvida riksdagen skall bemyndiga Kungl. Maj:t att helt avveckla det s.k. åbosystemet. Det återstår endast ett trettiotal åborätter; vi har under tidigare år avvecklat några hundra sådana. Med hänvisning till utlåtandet yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Sedan detta skett kan samma bolag som tagit allting även stämma den utkastade för att denne hävdat sin ursprungliga rätt. Vi har i dag uppe i Sollefteå en prost — han är för all del inemot 90 år gammal — som slagits för sin rätt hela tiden. Men eftersom han tillhör en gammal finländsk släkt, har han inga möjligheter att få rätt. Ingen, vare sig han är bonde, torpare eller egnahemsägare i Norrland, kan stämma bolag där en Versteegh eller någon annan sitter som direktör. Det är upprörande att man enbart därför att dessa människor inte kan hävda sin rätt tar ifrån dem denna. Man berövar i dag den ena människan efter den andra henne tillkommande rätt. Till slut har våra grundlagar ingen betydelse. Av 18700 kr. i årsinkomst får folk i dag betala 10 000 kr. i hyra, men det bryr man sig inte om därför att vi har något mera i inkomster 'och kan betala en högre hyra. Jag ansluter mig inte till en sådan inställning från Sveriges riksdag. Vi har två slags rätt i detta land. Den ena gäller den rike, den andra den fattige. Den rike kan praktiskt taget få handla nästan hur han vill, medan den fattige alltid skall ha hotet över sig, alltid behöva gå till rättegångar utan möjlighet att ekonomiskt klara dessa. Jag anklagar inte herr Lindholm i detta fall, eftersom statsutskottets ledamöter icke har skyldighet att läsa grundlagar. Det är dock märkligt och upprörande att sådant kan få ske nådens år 1970. Det är ännu mera upprörande att justitiedepartementet årtionde efter årtionde ligger på frågor utan att någonting blir gjort. En utredning av frågor, till vilka jag har anvisat litteratur och t.o.m. gjort hänvisningar till sidor, ligger ännu efter ett och ett halvt år obehandlad kvar i kammarkollegiet. Dem man nu kastar ut möblerna för och på vilkas stugor man sätter nya lås, dem ger man ingen rätt. Men Wallenberg har rätt!

Herr talman! Herr Krönmark har frågat mig om jag vill lämna en redogörelse för — en kartläggning av — det svenska jordbruksstödets utformning och omfattning i relation till motsvarande stöd inom andra västeuropeiska länder. De i Västeuropa förekommande formerna av stöd till jordbruket kan uppdelas i två huvudgrupper. Den ena gruppen omfattar åtgärder som direkt påverkar producentpriserna , medan den andra inbegriper indirekta stödåtgärder av skilda slag, t.ex. rationaliseringsstöd, produktionsmedelsstöd, omställningsbidrag, sociala bidrag och olika slag av regionala stödåtgärder. Främst med hänsyn till den mångfald av indirekta stödåtgärder som ingår i de västeuropeiska staternas jordbruksstöd är en jämförande redogörelse av det slag som här begärts mycket svår att göra. De försök som under 1960-talet gjorts att i internationella sammanhang jämföra jordbruksstödet i olika länder har också stött på stora svårigheter. År 1960 påbörjade en särskild expertgrupp inom det allmänna tulloch handelsavtalet en jämförande studie. Denna studie har inte fullföljts, främst på grund av de uppkomna svårigheterna. Inom den europeiska ekonomiska gemenskapen — EEC har man gjort en inventering av de sex medlemsländernas stödåtgärder. Den har ännu inte kunnat slutföras, bl.a. beroende på avgränsningsproblem samt svårigheter att värdera och jämföra olika stödformer. FN:s Europakommission har i samarbete med FAO ”yligen gjort en omfattande studie över kordbruksnäringarna i Europa. Ej helter denna studie ger ett tillfredsställande underlag för en jämförelse av jordbruksstödets aktuella omfattning. På grund av bl.a. det höga kostnadsläget inom de västeuropeiska staterna kan dessa i allmänhet inte framställa jordbruksprodukter = till världsmarknadspriser. Produktionen måste därför skyddas, i första hand genom åtgärder som syftar till att upprätthålla en viss prisnivå. Detta sker genom tullar eller inportavgifter, i vissa fall i kombination med kvantitativ reglering av importen. Det svenska gränsskyddet för jordbruksprodukter är genomsnittligt ca 75 procent av importvärdet, vilket är jämförelsevis högt. En jämförelse av producentprisnivåerna i vissa länder ger enligt senast tillgängliga preliminära statistik vid handen att den genomsnittliga svenska nivån år 1968/69 låg ca 50 procent över den danska, 30 prcent över den engelska och ca 5 procent över nivån inom EEC. De angivna prisnivåerna kan inte utgöra det enda underlaget för en någorlunda korrekt jämförelse av jordbruksstödets storlek. även subventioner i andra former måste beaktas. I vissa länder, särskilt i Storbritannien, där gränsskyddet har relativt underordnad betydelse, utgår ett prisstöd genom betydande direkta subventioner. I Danmark utgår statsbidrag för att främja avsättningen av lantbruksprodukter och produktionsanpassande åtgärder. Det svenska jordbruket erhåller bidrag i form av införselavgiftsmedel och budgetmedel. Härtill kommer naturligtvis det stöd som gränsskyddet för jordbruksprodukter utgör. En fullständig jämförelse med förhållandena i EEC kan knappast göras, eftersom EEC ännu inte har harmoniserat sin stödpolitik på detta område. Vad gäller rationaliseringsstöd och andra indirekta stödåtgärder är det om möjligt ännu svårare att göra jämförelser. Vad som ur svensk synpunkt i detta sammanhang bör vara av särskilt intresse är utvecklingen av det ekonomiska samarbetet i Europa. Denna utveckling följs fortlöpande av regeringen. Som jag nämnt har det indirekta jordbruksstödets omfattning och inriktning inom EEC ännu inte fastlagts. Det ligger i sakens natur att ett deltagande i ett vidare ekonomiskt samarbete i Europa för Sveriges del kan kräva anpassningsåtgärder på detta område liksom inom andra näringsgrenar. Av skäl som jag tidigare berört är det inte möjligt att med tillfredsställande noggrannhet göra en jämförande kartläggning av de västeuropeiska ländernas totala jordbruksstöd. En annan sak är att vid bedömningen av enskilda svenska stödåtgärder en särskild analys görs av motsvarande stödformer i andra länder.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

Vi har ju nu liksom vi haft sedan ganska lång tid tillbaka en debatt om jordbrukspolitikens utformning. Vår jordbrukspolitik är ju fastlagd genom beslut av riksdagen. Det kan sägas att som en grundton går igenom denna jordbrukspolitik att jordbruksproduktionen här i landet är ganska kostsam. Den socialdemokrati "ska jordbrukspolitiken syftar ju till att man skall komma ner till en självförsörjningsgrad på 80 procent och att 20 procent av vårt livsmedelsbehov skall täckas genom import, varigenom vi skall göra en samhällsekonomisk vinst.

Som en underton i den svenska jordbrukspolitiken har också legat, att vi skulle föra en politik på jordbrukets område som i så hög grad som möjligt harmonierar med jordbukspolitiken inom EEC-länderna för att därmed möjliggöra en integration någon gång i framtiden. Beträffande det stöd som utgår till det svenska jordbruket har vi redan en exakt information, men vad som är av intresse och vad jag efterlyst är en motsvarande kartläggning av det jordbruksstöd som förekommer främst inom EEC-länderna. I sitt svar talar statsrådet om att de utredningar som gjorts inom olika internationella organisationer ännu inte är färdiga, och därför är statsrådet i dag egentligen inte beredd att lämna några som helst sakuppgifter för att belysa dessa frågor. Jag konstaterar detta på ett sätt som någonting positivt.

Jag hoppas därför att statsrådets interpellationssvar kommer att bidra till att vi får en sakligare och mer hyfsad debatt i dessa frågor. Det tror jag är någonting som vi alla, oavsett var vi politiskt hör hemma, har ett direkt intresse av. Statsrådets uppgift att han inte kan lämna något bidrag till den kartläggning jag efterlyst motsägs av att han i sitt svar framhåller, att utvecklingen fortlöpande följs av regeringen och att »vid bedömningen av enskilda svenska stödåtgärder en särskild analys görs av motsvarande stödformer i andra länder». Detta visar att man inom departementet i alla fall har ett icke föraktligt informationsmaterial, men statsrådet anser tydligen att han inte har något intresse av att lämna kammaren upplysning om det materialet. Om man skall försöka göra några jämförelser vågar man väl påstå att det statliga stödet till jordbruket i Sverige dock är av betydligt lägre omfattning än motsvarande stöd i flertalet andra västeuropeiska länder. Givetvis kan det vara en bedömningssak att avgöra vad som skall räknas som stöd. Det kan därför vara vanskligt att göra direkta jämförelser, men vid en uppskattning kan man väl ändå våga sig på ett sådant antagande. Men, herr statsråd, en bedömning av den svenska .jordbrukspolitiken bör grunda sig på följande två premisser: a.

b. Vi skall, när vi bedömer den svenska jordbrukspolitiken, ta hänsyn till den jordbrukspolitik som bedrivs i andra industriländer. Just i detta senare fall lämnar alltså statsrådets interpellationssvar besked om att vi inte har det underlaget. Av den anledningen anser jag: det vara nödvändigt att vi från svensk sida ser till att vi får fram ett underlag på det ena eller andra sättet. Jag vill därför fråga statsrådet om han är beredd att inom jordbruksdepartementet göra .utredningar så snart som möjligt.

Herr talman! Med det anförda ber jag alltså att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation och jag hoppas att den skall ha fört det goda med sig att statsrådet så småningom kan bidra till att vi får ett bättre underlag för bedömningen av dessa frågor.
Herr talman! Jag har alltid då jag har diskuterat jordbruksfrågorna, pre-. cis som alla andra frågor, bara haft. ett intresse, nämligen att få bort all vulgärdebatt. Helt lyckades jag inte, som vi hörde av herr Krönmarks senaste inlägg. Det är nämligen inte på det sättet att stödet till det svenska jordbruket är lägre än stödet till jordbrukarna i de västeuropeiska staterna. Så mycket framgår av de utredningar som redan är gjorda att det svenska statliga stödet till jordbruket väl hävdar sig om man gör jämförelser med andra länder i Europa. Så mycket kan jag säga med det material som föreligger. Sedan väljer man olika former för detta stöd. Det gränsskydd som . vi ger det svenska jordbruket, när vi t.ex. på ett kilo smör lägger på 4:50 kr. vid gränsen, är ett bra och värdefullt skydd. Vi lägger på 3:67 kr. på ett kilo nötkött vid vår gräns för att hjälpa det svenska jordbruket, för att inte tala om .allt annat stöd vi ger. oo a Herr Krönmark begärde en kartläggning av hur stödet ser ut i de västeuropeiska länderna. Jag har inte kunnat ge ett fullständigt och detaljerat svar helt enkelt av det skälet, att man inte ens inom EEC har kunnat. helt och hållet kartlägga stödets omfattning i samtliga medlemsstater. Man har hållit på härmed i flera år. Alla som har .sysslat med jordbruksregleringar, vet att de inte är några enkla ting. EEC har alltså inte utfört någon kartläggning och inte heller har GATT full följt sin. Jag har sannerligen inte något intresse av att hemställa till EEC eller GATT att de för vår skull skall göra sina utredningar färdiga. Sverige är i själva verket rätt ointresserat härav. Vad vi är intresserade av när vi diskuterar med jordbrukarna här i Sverige är att bedöma deras situation. Så gjorde vi innan förra prispropositionen förelades riksdagen. Så kommer att ske nästa år. Vi utför alla de statistiska undersökningar som behövs för att göra en bedömning. Sedan försöker vi klara upp med bönderna i Sverige vad de skall ha. Jag vågar hävda att de svenska jordbrukarna ligger väl framme vid en jämförelse med jordbrukarna i andra länder. Jag tror, herr talman, att det kan räcka med att säga att vi helt enkelt inte kan ge den utomordentligt detaljerade redogörelse, som herr Krönmark begär, för hur andra länder har ordnat med sin jordbruksreglering, därför att de själva inte har en sådan utredning klar.

Herr talman! Statsrådet Bengtsson gör en rätt uppseendeväckande precisering som kontrasterar verkningsfullt mot de mycket lösliga formuleringarna i interpellationssvaret. Nu gjorde statsrådet nämligen en kategorisk deklaration, att det statliga stödet till jordbruket inte är lägre i Sverige än vad det är i andra länder. Detta pekar på att man i departementet har ett material som varken jag eller någon annan haft möjlighet att se. Jag vill till detta bara säga att jag för sju, åtta år sedan tog del av en utredning som visade att Sverige hade det i särklass lägsta stödet till jordbruket bland de västeuropeiska industriländerna och mycket lägre än i USA. Det måste alltså ha hänt någonting alldeles fantastiskt på den senaste tiden. Jag kan också tala om för kammaren att det har kommit till min kännedom att det inom EEC pågår vissa undersökningar, som i stort sett är slutförda. De utredningarna har kanske inte en sådan precision som statsrådet tydligen anser vara det enda som kan äga giltighet, men det är i varje fall en seriös utredning som pekar mot att statsstödet till jordbruket här i Sverige är lägre än vad det är inom EEC. | Det är klart att detta är en fråga om vad man skall räkna in, eftersom konstruktionen är olika i olika länder. Det är också en fråga om i vad mån man skall klassificera gränsskyddet som ett egentligt statligt stöd, men i och för sig måste man väl godta som princip att detta är ett stöd, och man kan väl säga att det är en av de stödformer som är mest berättigade. Eftersom vi nu skall konkurrera med jordbruket exempelvis inom EEC gäller det att se på produktionskostnaderna i EEC respektive i Sverige. Om vi sätter lantarbetarlönen för en traktorförare i EEC åren 1967—1968 till index 100, var den i Sverige 210. Den svenska lantarbetarlönen är alltså mer än dubbelt så hög som den genomsnittliga lantarbetarlönen i EEC. Sådana faktorer måste man ta med i bedömningen när man uttalar sig i de här frågorna. Av statsrådets replik fick jag den uppfattningen att statsrådet helt enkelt inte har något intresse av att göra dessa utredningar. Han säger att den svenska regeringen inte kan komma till EEC eller GATT och begära att de skall göra utredningar åt oss. Nej, herr statsråd, det anser jag inte att man behöver göra. Jag vill minnas att jag i mitt tidigare inlägg sade att utredningen inte behövde vara så absolut fullständig men att det i alla fall kunde göras en kartläggning, och en kartläggning kan göras mer eller mindre ambitiös. Vi har ändå vissa egna organ. Vi har ambassader i EEC-länderna, och vi har t.o.m. en ambassad hos EEC i Bryssel. Det torde inte vara så svårt att inhämta uppgifter från de olika länderna. Att det sedan kan vara svårt att göra en jämförelse på grund av att det förekommer stora olikheter i stödets utformning inom olika länder är en annan sak, men att göra en kartläggning land efter land borde inte innebära oöverkomliga svårigheter. Jag beklagar faktiskt att statsrådet just i denna fråga inte har intresse av att skapa det här faktaunderlaget. Inom alla områden av politiken har vi ett stort behov av så mycket information som möjligt, en information som skall vara så vederhäftig som möjligt. Då borde vi här vara överens om att vi med alla medel skall söka få fram den informationen, men herr statsrådet är tydligen inte intresserad av att få fram den.
Herr talman! Jag förstår så mycket att herr Krönmark är missbelåten, men jag förstår inte riktigt varför. Jag kan inte förstå vilket material han vill ha och vad han skall använda det till. Det är nämligen ett material som inte finns. Det är alldeles uppenbart att vi följer situationen inom jordbruket i alla länder genom våra ambassader. Vi får oavbrutet uppgifter om situationen inom jordbruket, överskottet där, priser o.s.v. Men vad som begärdes i interpellationen var en grundlig kartläggning av regleringarna i samtliga västeuropeiska länder. Då föreställer jag mig att jag inte skulle ge en redogörelse för vad som står i läroböckerna, utan att det var fråga om en analys av situationen i de olika länderna. En sådan är jag inte intresserad av att göra därför att materialet inte är tillräckligt. Vi har också annat att göra. Vi behöver nämligen granska vår egen situation för att veta hur vi skall ställa oss till våra egna jordbrukare. Herr Krönmark sade i början av sitt anförande att det var fel av mig att göra ett kategoriskt påstående om att det svenska jordbruket får bättre stöd än andra länder. Herr Krönmark har tydligen tittat på det stöd man ger via budgeten till jordbrukarna, och då är det riktigt att en del andra länder ger sina jordbrukare större subventioner via statskassan, men då har de en lågprislinje och då har de inte införselavgifter. Ponera att vi slopade våra införselavgifter och i stället gav jordbrukarna stödet över budgeten, herr Krönmark! Vad skulle det betyda? Det är ju precis samma pengar som jordbruket får i stöd. Det går som införselavgift i stället för över budgeten. Jag vågar bestämt hävda att de undersökningar som jag har haft tillfälle att göra och de samtal jag har haft med mina kolleger ute i Europa ingalunda tyder på att de svenska jordbrukarna skulle ha det sämre ställt än sina kolleger ute i Europa. Att säga att lantarbetarna i EEC har mycket mindre betalt än de har i Sverige är en ointressant jämförelse. Man måste jämföra vad lantarbetarna har betalt i Sverige i förhållande till andra anställda i Sverige. Det är en jämförelse som har intresse och relevans. När vi nu fastställer jordbrukspolitiken i Sverige säger vi naturligtvis inte att jordbrukarna i Danmark eller jordbrukarna i Norge eller Finland eller Tyskland inte tjänar mer än så eller så, alltså skall våra jordbrukare inte tjäna mer än de. De svenska jordbrukarna och de svenska lantarbetarna skall ha en standard som andra svenska medborgare. Det är på den marken man skall hålla sig. De internationella jämförelser som herr Krönmark är ute efter har vi rätt litet nytta av i den jordbruksdebatt vi kommer att föra när vi nästa år skall ta ställning och fastställa priserna för nästkommande period. Det är situationen i Sverige, ut vecklingen i Sverige, som är avgörande för de priser vi får fastställa för jordbrukarna här.
Herr talman! Ja, herr statsråd, det är. just situationen 'i Sverige som vi främst skall intressera oss för. Men nu är det ju så, att mycket talar för att vi förr eller senare kommer att bli anslutna till EEC på det ena eller andra sättet, och det är i det läget som vi inte enbart skall se på förhållandena i Sverige, utan då är vi integrerade i den stora gemensamma jordbruksmarknaden. I det läget går det inte att göra som statsrådet Bengtsson gör i dag, nämligen att liksom blunda för de förhållandena och säga att vad som i viss mån är aktuellt där är utan intresse. Statsrådet talar om ett material som inte finns. Emellertid finns det ett visst material. Om man ser exempelvis i Mansholt-planen, publicerad 1968, finner man där en ganska fullständig redogörelse för de hjälpåtgärder i fråga om strukturrationalisering som sker inom alla EEC-länder. Där är alltså en sammanställning gjord. Det är kanske något av den väsentligaste delen av jordbruksstödet, så att visst finns det material, om man bara vill utnyttja det. Det är klart att det, såsom har framgått av. debatten här, är svårt att göra jämförelser. Men även om statsrådet är ointresserad av att göra dessa utredningar, vill jag bara påpeka en sak. Det finns stora skillnader som man också måste väga in när man bedömer dessa. frågor, nämligen skattefrågorna. Det är en fantastisk olikhet i skattebelastningen mellan de olika länderna. På den punkten kan man väl i alla fall våga göra ett ganska kategoriskt påstående och säga, att de svenska lantbrukarna i fråga om skattebelastning torde :vara i. särklass i Västeuropa. Jag vill inte därmed säga att detta i och för sig skulle göra situationen hopplös, ty vi har många andra faktorer som är positiva. Jag vill bara, herr talman, än en gång beklaga, att jordbruksministern av anledning som han i varje fall inte har lyckats klargöra för mig är så ointresserad av att göra denna kartläggning.
Herr talman! Beträffande beslut som riksdagen fattade 1967 var i alla fall majoriteten överens om att man skulle försöka att fastställa jordbrukspriserna i så nära överensstämmelse med EEC:s som möjligt. Som framgick av mitt svar till herr Krönmark' skiljer det för närvarande 5 procent mellan våra och EEC:s priser. De svenska priserna ligger 50 procent över de danska, 30 procent över de engelska men när det gäller EEC är skillnaden ungefär 5 procent, en nivå som vi eftersträvar. Harmoniseringen av jordbrukspolitiken vid en eventuell anslutning till Gemensamma marknaden är en mycket stor och komplicerad fråga, herr Krönmark, och när den dagen kommer, om den nu kommer, får vi sätta oss ned och grubbla mycket över hur vi skall kunna klara vår jordbrukspolitik, exempelvis Norrlandsfrågan. Så vi får nog bekymmer när den dagen kommer, och jag har naturligtvis redan börjat fundera litet över dessa frågor. Men man löser inte problemen genom att läsa Mansholt-planen, ty den är för det första inte antagen och för det andra är det som den innehåller av intresse beträffande regleringarna i de ifrågavarande länderna på många punkter föråldrat. Jag vill sedan säga några ord med anledning av herr Krönmarks uttalande om skattetrycket. Detta gäller inte speciellt jordbruket, ty i vårt land har vi inte någon särskild skatt som innebär att vi klämmer åt jordbrukarna därför att vi skulle tycka illa om dem. Vårt skattesystem avser alla medborgare och grupper, och många grupper får konkurrera på den internationella marknaden och de betalar då precis samma skatter som jordbrukarna. Skillnaden mellan jordbruket och andra näringar är att jordbruket har ett gränsskydd, även inom EFTA, och ett mycket starkt sådant som uppgår till 75 procent, vilket ju ingen annan näringsgren i detta land kan räkna med att få.

Herr talman! Det är ett uttalande av jordbruksministern som jag anser inte bör stå opåtalat. Han sade att man inte kunde jämföra lönen för en traktorskötare inom ett EEC-land med lönen för en traktorskötare i Sverige. Jo, det är alldeles självklart att man vid en jämförelse mellan stödet till jordbruket i skilda länder också måste ta i betraktande vilka produktionskostnaderna är i de olika länderna.

Partipriserna för de produkter som kommer från = förädlingsindustrierna ligger något högre hos oss än motsvarande priser i andra länder. Det gäller dock icke alla produkter. För spannmål har man t.ex. inom EEC högre priser än i Sverige, medan animalieprodukter är dyrare hos oss. Totalt har vi måhända 5 procent högre priser än EEC-länderna, d.v.s. den siffra som statsrådet angav. Jag får nog i viss mån hålla med statsrådet när han säger att han inte vet vad herr Krönmark skall ha för nytta av de siffror han begär. Det har jag också funderat över. Såvitt jag vet finns det litteratur som bör vara fullt tillräcklig även för herr Krönmark. Jag rekommenderar honom att läsa de nya skrifter som Jordbrukets utredningsinstitut har utgett. I dessa lär herr Krönmark i varje fall till viss del få svar på sina frågor. Jag tror att det också går att få fram en del genom riksdagens upplysningstjänst. Om jag inte minns alldeles galet, gjorde även 1960 års jordbruksutredning en kartläggning av dessa förhållanden i andra länder. Huruvida utredningen blev tryckt vågar jag inte yttra mig om, men den gjordes i varje fall. Jag undrar om herr Krönmark har prövat dessa möjligheter att skaffa sig upplysningar, innan han pressar jordbruksministern så hårt. Det är riktigt som statsrådet säger att vi här i Sverige inte kan tillskriva andra länder och anmoda dem att göra en utredning därför att vi vill ha vissa uppgifter. Vi lär själva kunna göra en fullkomligt tillräcklig utredning; den behöver inte vara så detaljerad som herr Krönmark tycks vilja ha den.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

Vad jag ville ha fram — vilket framgått av debatten mellan jordbruksministern och mig, men herr Hansson lyssnade kanske inte till den — är en kartläggning av det hela. Det är nämligen en bedömningsfråga vilka olika åtgärder inom respektive länder som skall räknas som stödåtgärder och hur de skall vägas mot varandra. Det är ingenting som vare sig herr Hansson eller jag kan göra var och en på sitt håll, utan här måste man komma fram till en enhetlig bedömning. Sedan vill jag bara göra det konstaterandet att herr Hansson i Skegrie, som ju har varit jordbruksminister en kort tid, tydligen var så förtjust i den rollen att han nu i nattens timmar kände sig tvungen att gå upp och repetera den och konkurrera med herr Bengtsson om konsten att använda pekpinnen.

Herr talman! Jag kan till 95 procent instämma i vad herr Hansson i Skegrie sade i sitt näst sista anförande och vill nu bara göra ytterligare ett påpekande till herr Krönmark, som ju också begärde att jag skulle lämna en redogörelse för det svenska jordbruksstödets utformning. Jag skämdes emellertid litet för att göra det, eftersom den saken står att läsa i den proposition vi nu behandlar. Därför tyckte jag att det var onödigt att lämna den redogörelsen.

Herr talman! I allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 39 behandlas ett par likalydande motioner, den ena, II: 1135, väckt av fru Kristensson och mig själv. Jag skall försöka att nästa gång utforma klämmen så att motionen hänvisas till lagutskott, där jag anser att den hör hemma. Mot allmänna beredningsutskottets behandling av motionen ser jag mig tvungen att göra nåra erinringar.

Åtskilliga fall av upprörande art där påföljden, avstängning, inte står i någon rimlig proportion till underlåtenheten kan anföras. Det bör påpekas att det inte rimligen kan åligga elkraftsleverantör att pröva orsaken till att någon är — enligt Svenska elverksföreningens vokabulär — »notoriskt dålig betalare». Inte heller kan det åligga elkraftsleverantören att pröva de konsekvenser en avstängning kan medföra. Jag har, herr talman, ansett det nödvändigt påpeka att allmänna beredningsutskottet inte har prövat motionens krav från konsumentsynpunkt, vilket var dess huvudsyfte. Jag har som sagt för avsikt att återkomma i denna fråga.

Jag skall fatta mig mycket kort. Herr talman! Det hör knappast till god ton i riksdagssammanhang att ta till orda i anledning av en avstyrkt motion när det inte föreligger någon reservation. Att jag ändock gör det fastän allmänna beredningsutskottet avstyrkt motionen II: 200 beror på att jag anser att ockerverksamheten är en allvarlig samhällsföreteelse. Det var med besvikelse jag läste utlåtandet. Utskottet har inte ens kunnat ge uttryck för att man delar den uppfattning som vi motionärer framför om ockerverksamhetens allvarliga innebörd för såväl de enskilda individerna som samhället och om nödvändigheten av att stora ansträngningar görs för att stävja denna brottsliga verksamhet. Som framgår av utskottsutlåtandet har riksdagen 1962, 1963, 1967 och 1968 behandlat motioner med i allt väsentligt samma innehåll och syfte som den i år väckta motionen. Vi motionärer har framhållit att ockerverksamheten — mycket på grund av rådande kreditrestriktioner — under de senaste åren ökat betydligt i omfattning. Denna brottsliga verksamhet är en allvarlig företeelse i dagens samhälle med stora sociala skadeverkningar. Naturligtvis är det ytterligt svårt att komma till rätta med ockerverksamheten. Svårigheterna får emellertid inte utgöra hinder för att möjliga åtgärder prövas. En utredning av hithörande spörsmål torde kunna leda till att effektiva åtgärder kan vidtagas för att förhindra den skadliga verksamheten. Svenska bankföreningen har i sitt remissyttrande tillstyrkt utredningskravet. Bankföreningen har också givit oss motionärer rätt i att den ockerbetonade utlåningen under senare tid haft mycket stor omfattning. För att komma till rätta med ockerverksamheten torde erfordras en utredning som kartlägger verksamhetens omfattning och visar på vilka sätt ockerverksamhet vid försträckning sker, d.v.s. formerna för verksamhetens bedrivande. Vid utredningen bör övervägas olika åtgärder, såsom effektiv kontroll och tillsyn av all yrkesmässig utlåning och vissa ändringar av nuvarande straffbestämmelser i fråga om ocker. Man bör också beakta att taxeringsmyndigheterna nogsamt skall bevaka den privata låneverksamheten ur beskattningssynpunkt. Om en sådan kontrollverksamhet skall bli effektiv måste all yrkesmässig utlåning ställas under tillsyn och kontroll. När jag talar om yrkesmässig utlåning menar jag all utlåningsverksamhet som sker via annonsering eller genom s.k. lånebyråer. Över huvud taget bör en utredning syfta till att söka komma till rätta med den s.k. grå kreditmarknaden, den marknad som i dag är fri från insyn. Den är inte bara fri från insyn, utan också fri från kontroll. Här finner man inte bankinspektionens kontrollerande verksamhet, inte heller riksbankschefens åläggande om kreditrestriktionernas absoluta = tillämpande. Nej, den marknaden upplever i dag sin verkliga storhetstid. Ju hårdare restriktioner desto lättare blir det för den grå kreditmarknaden. Herr talman! Den enskilde medborgaren har enligt min mening rätt att kräva att samhällets resurser ställs till förfogande i kampen mot ockerverksamheten. Jag ber därför att få yrka bifall till motion II: 200.